Herr talman! Jag måste ta till orda när herr Nygren säger att det inte finns ett enda exempel på att det har fattats lokaliseringspengar men att det i stället har fattats idéer och projekt. Jag tycker att det räcker med ett exempel för att visa att det har funnits projekt, men att det har saknats vilja hos regeringen att satsa på dessa. Låt mig anföra exemplet från Norrbotten med den tallbarroljefabrik som var planerad att etableras i anslutning till ASSI vid Lövholmens bruk Förslaget kom genom Svetab och projektet skulle förverkligas i samarbete med privata intressen. Ifrågavarande privatföretag var mycket intresserade och beredda att satsa pengar. Tyvärr var industriminister Wickman inte lika intresserad — han sade nej. Jag tycker att detta bör framhållas i anslutning till vad herr Nygren yttrade. I Norrbottens läns landsting har vi en näringsoch planeringsnämnd. I sin senaste verksamhetsberättelse påpekade nämnden att den till Svetab framfört en hel del idéer och uppslag. Hittills har vi inte sett något resultat härav. Det är tydligen inte bara pengar som fattas — det fattas också vilja hos regeringen. När det gäller frågan om utflyttning en av företag från Stockholm vet jag inte, herr Nygren, varför det alltid tar eld i baken på er när vi berör den frågan. Vad vi här diskuterat är frågor, som de valda representanterna för Sveriges folk från denna talarstol kan påverka. Vi kan inte besluta om flyttning av jordbrukarnas organsiationer och inte heller av de konsumentkooperativa organisationerna. Vi har t.ex. aldrig kritiserat konsumentkooperationen för att den rationaliserat och koncentrerat sin verksamhet. Det är inte där skon klämmer, utan frågan gäller vilka medel vi kan använda för att flytta ut företag, vilkas verksamhet vi här i riksdagen kan diskutera.
Herr talman! Herr Stridsman gav egentligen inget svar på den fråga jag ställde, nämligen om han kunde nämna ett enda projekt där det saknats pengar. Han anförde några exempel — som jag ju inte nu kan kontrollera — på att behandlande organ bedömt ifrågavarande projekt så, att de inte velat vara med om att realisera dem. Men det är en annan sak, herr Stridsman, än att man inte har pengar för att genomföra projekten. Jag vidhåller vad jag sade tidigare, nämligen att det ännu inte såvitt jag har mig bekant funnits ett enda projekt för vilket man inte haft lokaliseringsmedel. Regeringen har sett till att det har fyllts på allteftersom det har behövts lokaliseringspengar.

Herr Stridsman sade att centerpartisterna inte har några möjligheter att påverka jordbrukarnas organisationer. Det är ett märkligt uttalande för att komma från en man som ändå varit ombudsman för en stor jordbrukarrörelse. Jag trodde att man på det hållet hade större möjligheter än vad herr Stridsman försökte göra gällande.

Herr talman! Jag har av kamrater här i kammaren fått veta att herr Nygren, som han uttryckt sig, har hyvlat på mig medan jag inte var i kammaren; jag kom in just när herr Nygren gick ned från talarstolen. Under det följande replikskiftet har jag kunnat ana mig till vad som måhända har varit aktuellt, nämligen att det inte har saknats pengar till berörda projekt, utan att det är idéerna som har saknats. Vi har sagt att man inte hushållar med pengarna och att man inte tar upp de många idéer som bl.a. vårt parti har framfört i syfte att kunna tillgodose Norrland. Man kan också köpa idéer genom att använda pengar rätt. Vårt parti har ett femtonpunktsprogram som jag vill rekommendera herr Nygren m.fl. att läsa. Det innehåller förslag som vi har framlagt år efter år. De skulle kunna möjliggöra att idéer fördes ut till lokaliseringsområdena. Om det skedde i den utsträckning som vi anser lämpligt skulle icke pengarna räcka till. Pengarna skulle kanske inte heller räcka till om man använde dem till den utökade lokalisering som vi har föreslagit i olika sammanhang.

Herr talman! Jag noterade med tillfredsställelse den reträtt herr Nygren gjorde beträffande företagsetablering i Norrland. Han sade att det inte har saknats pengar, men jag tycker att han borde ha kompletterat med att säga att vad som saknats hos regeringen har varit vilja att satsa. Det framgår av de få exempel jag anförde. Konkreta idéer och förslag har lagts fram, men de har inte fullföljts. Jag vill här ytterligare nämna ett talande exempel. Hans Hagnell, som satt med i statliga företagsgruppen, hoppade av helt enkelt därför att ingenting hände. Han sade här i kammaren under lokaliseringsdebatten i våras: Jag har väntat på en proposition i januari, i februari och ända fram till maj, men ingen har lagts fram. Det är inte på det sättet man bygger ut statlig företagsamhet. Och herr Hagnell hoppade sedan av från Svetab i somras. Det går alltså inte, herr Nygren, att påstå att staten har pengarna men att det är idéerna som fattas. Herr Nilsson i Tvärålund drog fram exemplet med NCB:s huvudkontor. Det finns många andra, men jag skall inte ta upp flera här. Vad jag vill ha sagt är att vi från denna talarstol inte kan diskutera vare sig privata, konsumenteller producentkooperativa företags flytt ning från Stockholm till Norrland eller från Norrland till Stockholm. Vad vi skall diskutera är vilka statliga företag — sådana som vi har direkt inflytande över — som vi kan flytta ut. Det är den konkreta frågan, herr Nygren.

Herr talman! Får jag först säga till herr Nilsson i Tvärålund att jag absolut inte har hyvlat på honom, som han påstod. Jag framförde en mycket stillsam vädjan, och jag trodde inte att den skulle utlösa en sådan diskussion som nu följt. Jag är förvånad när herr Stridsman säger att vi inte kan diskutera utlokalisering av andra företag än statliga. Det är ett märkligt resonemang, eftersom den statliga sektorn ju ännu så länge är mycket obetydlig. Vi bör försöka att på olika sätt medverka till att också få ut i landet annan företagsamhet, privat och kooperativ. Vi får göra detta var och en i sina organisationer och med sina kontakter. Att riksdagen inte kan fatta beslut om exempelvis utlokalisering av något av jordbrukarnas centrala organ är jag fuilt medveten om, men jag tycker ändå att man kan ha rätt att här i kammaren framföra en stilla vädjan till dem som sitter i sådan position att de kan medverka till beslut i den riktningen. Jag håller med herr Nilsson i Tvärålund om att NCB utgör ett lysande undantag när det gäller dels att medverka till industriell utveckling i Norrland och dels att förlägga central förvaltning till Norrland. Min vädjan gällde de övriga delarna av jordbrukarnas föreningsrörelse, vilkas huvudkontor i dag trängs i Stockholms city. Jag hoppades att herr Nilsson & Co skulle försöka få dem utlokaliserade till sådana områden där de bättre hör hemma än i asfaltcentra som Stockholm.

Herr talman! Skogssidan är den som jag bäst känner till och jag vill säga att NCB är inget undantag. I Sydsverige finns ett stort kooperativt företag, Södra Sveriges skogsägares förbund, som har sitt huvudkontor i Växjö och som är en av Sveriges största massaoch pappersproducenter. Ytterligare ett företag, som är under uppbyggnad i Vänerområdet, har inte heller sitt huvudkontor i Stockholm. Sedan vill jag säga att många i Norrland anser att jordbruket knappast kommer att ha någon större betydelse där uppe och kanske inte heller i andra delar av landet. Om det blir möjligt att behålla jordbruket bara i Skåne, bör förmodligen föreningsrörelsens huvudkontor förläggas till Skåne, måhända till Örestad. Det måste finnas ett visst underlag i form av produktion och tillverkning där huvudkontoret skall ligga. Jag hoppas efter denna diskussion att Arne Nygren från Umeå är beredd att rösta för att huvudkontoret för LKAB förläggs till Norrbotten.

Herr talman! Jag ber att först få instämma i motionärernas anförda synpunkter vad gäller ändring av sjöbefälskungörelsen så, att deltagande i fiske på Nordsjön eller i avlägsnare farvatten kan jämställas med anställning på handelsfartyg de tolv månader som erfordras utöver övrig sjötid. Jag konstaterar vidare med tillfredsställelse utskottets meddelande att chefen för kommunikationsdepartementet tillkallat en sakkunnig, som jämte experter arbetar under benämningen befälsbemanningsutredningen. Anledningen till att jag begärt ordet är emellertid att jag vid 1966 års riksdag aktualiserade samma fråga som här behandlas beträffande tjänstgöring på fiskefartyg. Min motion gällde en annan grupp av sjövant folk, nämligen marinens personal. Såväl inom flottan som inom kustartilleriet förekommer nämligen en mycket omfattande teoretisk och praktisk utbildning av befäl ombord, vilket i förening med praktisk tjänstgöring till sjöss ger dessa människor stor erfarenhet av sjötjänst. Det synes därför i förevarande sammanhang vara av intresse att tillvarata den kvalificerade befälspersonal, som framför allt i samband med pensionering avgår ur tjänst vid marinen. Det har emellertid visat sig, att det föreligger påtagliga administrativa svårigheter, när personal ur marinen önskar erhålla behörighet för tjänst vid handelsflottan eller kvalificera sig för erhållande av sådan behörighet. Det skulle därför vara tacknämligt, om den nu tillkallade sakkunnige ville ta upp även denna grupps problem till översyn. För att inte uppta kammarens tid mer än nödvändigt i denna fråga, vill jag till protokollet och som ett >medskick> till den sakkunnige hänvisa till motion II: 472 år 1966.

Herr talman! Rolf Eliasson och jag har i denna kammare tagit upp frågan om värdering av djur vid bokföringsmässig redovisning. Vi anser att jordbrukarna borde erhålla samma möjligheter till nedskrivning av djurlagret som rörelseidkare har för sitt lager och som jordbrukarna har för annat lager än just av djur. Utskottet har behandlat denna motion ganska positivt så till vida att utskottet erkänner att det finns ett visst fog för en anpassning av varulagervärderingen för djur. Utskottet säger följande: »Utskottet vill emellertid inte förneka att en anpassning av varulagervärderingsreglerna till de i viss mån ändrade driftförhållandena inom jordbruket kan vara befogad, inte minst med hänsyn till kravet på en mer generell övergång till bokföringsmässig redovisning av jordbruksinkomst.

Detta är en för många jordbrukare mycket angelägen fråga. Djurägarna måste rätta sig efter de bestämmelser som varje år utfärdas av riksskattenämnden beträffande det värde till vilket de skall ta upp sina djur. Vissa år kan det ske en uppskrivning av värdena som är ganska väsentlig och som innebär, att man måste deklarera för en fiktiv inkomst och betala skatt för den, trots att man i verkligheten inte har fått några kontanta medel utan det är fråga om en ren bokföringsåtgärd. Mellan 1964 och 1965 skrevs t.ex. djur upp med inte mindre än 170 kronor per styck — det gäller en viss djurgrupp; det kan variera litet beroende på vilken produktion de har och hur mycket de väger — och samma grupp skrevs upp från 1965 till 1966 med 150 kronor per styck. Myndigheterna i vårt land vill ju på alla sätt skapa ett rationellt jordbruk, bl.a. genom KR-verksamheten i Norrland och i övrigt genom t.ex. kreditgarantilån. Det är från alla synpunkter angeläget att vi får rationella enheter, inte minst beträffande mjölkproduktionen. I dag kan en man sköta upp till 60 mjölkkor och dessutom ungdjur om allting är modernt. Tre man kan klara hela driften själva med ersättarturer — i stort sett är det alltså bara två man som är i ladugården varje dag — om det gäller omkring 100 kor och sammanlagt 150—200 djur. nor blir det en fiktiv inkomstökning med 15 000 kronor vid en besättning på 60 djur, dvs. en inkomst som måste deklareras utan att det finns något reellt underlag för den. Räknar man med den större besättningen på 350 djur med ungdjur och mjölkkor kommer man upp till ungefär 35 000 kronor i fiktiv inkomst. Dessutom kan sägas att värdena är ganska höga redan i dag. De skall utgöra 80 procent av genomsnittspriserna vid försäljning av djur men, såvitt jag förstår, gäller det försäljning av livdjur. I varje fall ligger slaktvärdena, som är aktuella för de flesta jordbrukare, lägre än de belopp som djuren måste tas upp till trots nedskrivning med 80 procent. I förarbetena till nuvarande bestämmelser har framhållits att det skulle innebära nackdelar vid avveckling av ett jordbruk om värdena vore för låga, och det är klart att det kan förhålla sig så. Då måste man ju ta fram försäljningsvärdet till beskattning, men jag tycker att det är att misstro jordbrukarna att inte låta dem själva avgöra hur de vill ha det. Vill de ha ett lågt värde och i stället skatta när de säljer sin besättning bör de kunna få det. Vad man framför allt vill förhindra är väl att en jordbrukare tvingas att ett år skriva upp sitt djurvärde och därmed får en högre inkomst än den reella. Detta kanske inträffar ett år när det ur skattesynpunkt är ytterst ogynnsamt för den enskilde att få denna fiktiva inkomst. Frågan bedöms för närvarande lika för alla djurslag när det gäller bokföringsmässig redovisning, men vid tilllämpning av kontantprincipen är det redan nu en skillnad. Utgiften för mjölkkor får inte tas upp som en avdragsgill kostnad vid rekryteringen. Å andra sidan behöver man inte skatta när man realiserar sin besättning. För köttdjur däremot får man dra av kostnaden när man sätter upp besättningen men måste då också redovisa vinsten när man säljer den. Detta talar särskilt för att det utan vidare borde vara så, att köttdjuren räknades som varulager av annat slag. Herr talman! Jag har bara velat lägga dessa synpunkter på frågan. Det finns ingen anledning att yrka annat än bifall till utskotiets hemställan. Kanske synpunkterna kan föras fram till utredningen. Eftersom inte utskottet har velat skicka över motionen kan jag göra det personligen och dessutom bifoga mitt lilla inlägg.

Herr talman! Det ärende som nu behandlas, vidgad rösträtt för utlandssvenskar, är en gammal bekant — man kan säga en gammal borgerlig bekant — som fick sin omyndighetsförklaring delvis hävd 1967 och som i år har fått stöd även av två socialdemokratiska motionärer. Det är mycket glädjande. Tydligen börjar det hända någonting på detta område. De socialdemokratiska motionerna är också mycket välmotiverade. Herr Martinsson yrkar i sin motion införande av en tioårsgräns i stället för en gräns vid fem år, och fru Skantz yrkar rösträtt för svenska tjänstemän som är knutna till internationella organisationer, där Sverige är medlem. Den motionen sammanfaller i mycket med den motion som fru Sundberg och jag har väckt. Utskottet säger emellertid nej och anför som motiv härför att »tillräcklig erfarenhet> ännu inte har vunnits av den nya lagens tillämpning. Jag tycker dock att utskottet därmed gömmer sig bakom en fras. Vad menas med erfarenhet i detta sammanhang? Här gäller det ju en principfråga. Vad är det man vill ha erfarenhet av? Vill man ha erfarenhet av hur många som kommer att använda sin rösträtt? Skall man sedan vidga femårsgränsen om det är få som utnyttjar rösträtten och krympa den om den utnyttjas av många eller skall man kanske göra tvärtom? Vad är det för erfarenhet man är ute 2) ej är mantalsskriven i riket men någon gång varit här kyrkobokförd. efter? Antalet röstande beror väl på de valtekniska arrangemangen, på information och sådant, och vi vet att det vid det senaste valet inte var så många utlandssvenskar som nyttjade sin rösträtt. Men detta kan vi väl just nu lämna därhän. Nu gäller det principfrågan hur omfattande utlandssvenskarnas rösträtt skall vara. Principfrågan kan man ta ställning till i dag lika väl som om tio år. Principfrågan skall för resten inte alls skymmas av praktiska spekulationer huruvida få eller många kommer att utnyttja rösträtten. Det centrala är spörsmålet huruvida utlandssvenskarna skall få rösta eller ej, och grundlagens ord borde i detta avseende inspirera till en mycket större generositet än som nu tilllämpas. Den av departementschefen 1967 uttalade principen, att lagen är avsedd särskilt för dem som bevarat sambandet med Sverige på ett sådant sätt att de kan tänkas återvända, kan ges tilllämpning på flera olika grunder. Redan innehav av pass synes i de allra flesta fall ge en sådan avsikt vid handen. Att under många utlandsår bevara sitt svenska medborgarskap innebär ju samtidigt en uppoffring av fördelar som man skulle ha vunnit om man antagit det främmande landets medborgarskap. De åtgärder som måste vidtas för att en utlandssvensk skall komma med på den särskilda röstlängden utrikes dokumenterar också ett intresse för hemlandet. Det finns en grupp svenskar som på visst sätt är dispenserade från femårsgränsen genom att de trots många utlandsår har rätt att vara skrivna i svensk församling. Det gäller personer i rikets tjänst vid beskickningar och konsulat, sjömän, präster, missionärer och SIDA-tjänstemän. Det finns emellertid en liknande grupp som befinner sig i samma situation och med en liknande tjänst men som trots detta inte får behålla sin rösträtt efter fem år. Det gäller inte bara tidningsoch radioreportrar och andra PR-män för Sverige utan också många svenska tjänstemän i internationella organisationer. Det är en anomali att svenska medborgare, som tjänstgör vid Sveriges permanenta FN delegation och har att föra Sveriges talan i FN:s generalförsamling och utskott, berövas sin rösträtt. Detsamma gäller motsvarande tjänstemän inom Europarådet och OECD. När man finner en sådan uppenbar lucka i lagen måste man snarast tillse att den täpps igen.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

Herr talman! Jag har inte för avsikt att hålla något längre anförande, men jag saknar alla förutsättningar att konkurrera med konstitutionsutskottet, som verkligen har uttryckt sig mycket kortfattat när det på fem rader har avfärdat fyra motioner och tre motionspar. Vi är några ledamöter som i motionsparet I1:163 och II: 176 har tagit upp frågan om rösträtt för svenska tjänstemän i officiella internationella organisationer av vilka Sverige är medlem. I första hand gäller det FN och dess fackorgan, men det gäller även OECD och Europarådet. Vissa inom denna grupp utlandsbosatta svenska medborgare har anställningskontrakt, gällande för kor tare tid än fem år, och blir därmed röstberättigade i svenska val under sin utlandsbosättning. Andra kan fullgöra en tjänstgöring under längre tid och förlorar därmed efter passerandet av femårsgränsen sin rösträtt. För samtliga gäller att de genom sin tjänst gagnar även svenska intressen, och det kan förutsättas att dessa personer är väl förtrogna med svensk samhällsutveckling och aktuella svenska politiska problem, vilket riksdagen ansett böra vara en av grunderna för utlandssvenskarnas rösträtt. Vi har i motionsparet begärt en utredning. Men vad skriver då utskottet? Ja, när man läser de fem raderna blir man naturligtvis glad över att det står att det i motionsparet finns »vissa beaktansvärda synpunkter». Det hade väl varit logiskt om utskottet fortsatt sitt uttalande med att tillstyrka motionsparet, så att problemen kunde bli utredda och våra »beaktansvärda synpunkter> kunde bli tillgodosedda. Men utskottet skriver — och då blir man fundersam — att utskottet vill avvakta till dess att ytterligare erfarenheter vunnits. Hur skall man kunna vinna erfarenhet av någonting som inte finns? De grupper som vi aktualiserat i motionsparet har ju ingen rösträtt, och hur skall då någon erfarenhet kunna vinnas? Inte behöver man avvakta några ytterligare val!

Herr talman! I motionen II: 116 har jag begärt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om sådan ändring i lagen den 26 november 1920 om val till riksdagen att personer som har varit borta från Sverige under tio kalenderår skulle kunna bli uppförda i den särskilda röstlängden för personer som vistas utomlands. Utskottet har inte tillstyrkt motionen och inte heller haft älskvärdheten att — som då det gäller det motionspar fru Skantz nyss talade för — uttala att motionen innehåller några beaktansvärda synpunkter. Men jag får väl försöka stå ut med detta eftersom utskottet inte ansett ärendet vara så pass viktigt att utskottet kunnat offra mera text på det. Det aktuella förhållandet betraktas av många människor som arbetar utomlands — dels med internationella angelägenheter, dels för svenska intressen — som i hög grad kränkande. Vederbörande har i många fall inte möjlighet att vinna medborgarskap i det land där de arbetar. I Europarådet t.ex. sker besättningen av tjänsterna enligt ett kvoteringssystem, så att varje nation har rätt att tillsätta visst antal tjänstemän efter sin andel i Europarådets budget. Det är helt otänkbart att en person som vistats och arbetat i t.ex. Frankrike under mer än fem år, ja, kanske mer än tio år, skulle ansöka om franskt medborgarskap för att därigenom på något sätt få utlopp för sitt politiska intresse och för att få utöva politiskt inflytande. Vederbörande faller i så fall ut ur kvoteringsplanen och det är ingen tänkbar lösning på problemet. Detta gäller naturligtvis inte bara tjänstemän i internationella organisationer, utan det har även stor betydelse för pressmän, för folk som arbetar för radio och television, men även för dem som arbetar med försäljning av svenska produkter utomlands. Varje försäljningsorganisation där ute är viktig för vårt välstånd, och några människor måste ägna sig åt sådant arbete. För att de skall uppnå något resultat måste de många gånger vistas borta betydligt längre än fem år; det gäller att lära sig den främmande marknaden och att inarbeta sitt och firmans namn, vilket kan ta ganska många år.

Jag har ändå ansett att de fem år som fastställts i nu gällande lag är en alldeles för kort tidrymd, och jag har ansett att man i varje fall som ett steg på vägen skulle kunna utöka denna till tio år. Utskottet anser inte något initiativ påkallat »innan ytterligare erfarenhet vunnits». Denna ståndpunkt har i två tidigare inlägg här i kammaren kritiserats. Erfarenheten har visat att det hela rent formellt och tekniskt fungerar väl, och det skulle naturligtvis fungera på precis samma utmärkta sätt om man satte gränsen till tio år. Om det är några andra erfarenheter som man vill åberopa vore detta ganska märkligt. Tror man inom utskottet att det blir för få personer som kommer att utnyttja en förändring eller är man rädd för att det blir alltför många? I båda fallen måste ganska grumliga tankegångar ligga bakom utskottets resonemang. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till motion 116 i denna kammare.

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar är, som det redan framhållits av ganska gammalt datum. Den har tidigare vid åtskilliga tillfällen varit föremål för debatt här i riksdagen, och det finns kanske därför inte någon anledning att vi alltför länge uppehåller oss vid just denna fråga. Möjligheterna för svenskar, boende i utlandet, att delta i ett riksdagsmannaval öppnades först vid 1968 års val. Villkoret för denna rätt är att utomlands boende svenska medborgare skall ha varit kyrkobokförda i Sverige någon gång under de senast förflutna fem kalenderåren. Från vårt håll har vi gång på gång motionerat om en ökning av dessa möj ligheter för utlandssvenskarna att delta i val till riksdagen. Vi har hållit fast vid vår ståndpunkt sedan tidigare och då framför allt efter fjolårets ställningstagande. Vi anser att utskottet hade bort hemställa och riksdagen sedan besluta om att svenska medborgare som inte är mantalsskrivna i riket men någon gång varit kyrkobokförda här skall äga rösträtt vid riksdagsval. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! De föregående talarna har redogjort för vilka grupper som — enligt vår uppfattning felaktigt — inte får rösta i vårt land trots de stora tjänster de gör landet. Genom riksdagsbeslut år 1967 fick likväl åtskilliga utlandssvenskar möjlighet att rösta. Den femärsgräns som sattes har emellertid många ansett vara godtyckligt vald och kanske först och främst för snäv. I reservationen vid konstitutionsutskottets utlåtande har yrkats att det borde räcka med att någon gång ha varit kyrkobokförd i riket. Herr talman! I motionen II: 489 har jag tillsammans med min medmotionär herr Werner rest ett annat krav, som jag gärna också här vill föra fram. Jag tycker nämligen att villkoret att man någon gång skall ha varit kyrkobokförd i riket innebär ett alltför generöst givande av rösträtt. Vi har talat alldeles för litet om vilka som inte borde ha rösträtt, jag anser att det finns en sådan grupp. För att ha rösträtt som utlandssvensk skall man enligt min mening någon gång ha varit kyrkobokförd i riket vid vuxen ålder, alltså som myndig. Det innebär inte minst att pojkarna har gjort sin värnplikt här i landet. Har de gjort värnplikt och är svenska medborgare, bör de också få behålla rösträtten. Med en allt större rörlighet ut i världen har vi också en annan grupp svenska medborgare bosatta i annat land, nämligen de som är barn till svenska föräldrar. De är kanske födda i Sverige och har varit kyrkobokförda här men bor någonstans ute i Europa, i Sydamerika eller i någon annan världsdel. Dessa personer är svenska medborgare och har varit kyrkobokförda här. Om de inte återvänder till vårt land bör de inte heller ha rätt att delta i vare sig kommunala val eller riksdagsmannaval. Jag beklagar, herr talman, att konstitutionsutskottet inte har velat med några ord beröra det krav vi har ställt. Som jag ser det är det väl förenligt med de andra motionernas önskemål om en utvidgning, om vi bara gör den begränsningen att vi kräver att för att få rösträtt skall man någon gång ha varit kyrkobokförd i riket vid myndig ålder.

Herr talman! Den som har varit något utomlands och träffat svenska medborgare, som gör sin insats på olika områden, kan inte undgå att märka hur starkt många av dessa upplever det som en diskriminering att de inte har rätt att delta i ett politiskt val. Som motionär i denna fråga vid mer än ett tillfälle ber jag att få understryka att tiden nu borde vara inne att åtminstone gå ett steg längre, om man inte är beredd att ge alla dem rösträtt som någon gång varit kyrkobokförda här i landet. Jag är ganska förvånad över att konstitutionsutskottets majoritet denna gång har tagit så lätt på frågan att den har avfärdat det hela med några rader i stället för att verkligen försöka anstränga sig att nå en lösning. Det nya som har hänt är att man från socialdemokratiskt håll — vilket framgår av motioner — nu visar intresse för en viss utvidgning av rösträtten. Även om jag inte är helt beredd att ansluta mig till tankegångarna i dessa motioner utan skulle vilja gå i varje fall något längre, ser jag detta som ett tecken på att något ändå så småningom kan inträffa, fastän dessa tankegångar tydligen inte ännu nått fram till utskottets majoritet. Det är enligt min mening en orimlighet att människor, som är anställda i internationella organisationer och som där har att företräda vårt land, skall gå miste om en så grundläggande medborgerlig rättighet som att delta i ett politiskt val. Detsamma gäller missionärer, pressfolk m.fl. Det finns människor som är anställda i svenska företag eller på annat sätt arbetar utomlands — ibland under påfrestande klimatiska eller andra förhållanden — och gör betydande insatser för att sörja för en hög och jämn sysselsättning här i landet. är det inte rimligt att dessa såsom svenska medborgare skall ha möjlighet att deltaga i ett svenskt riksdagsmannaval? Personligen tror jag att det inte i så stor utsträckning är en fråga om att de skall avge sin röst som detta att de upplever det som en stark diskriminering att de inte har rätten härtill.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 Jag gör det i förhoppning om att — även om kammaren inte bifaller denna gång — det ändå kommer att innebära ett steg mot en lösning av frågan inom en rimlig framtid.
Herr talman! Jag skall kanske överraska herr Eliasson i Sundborn med att säga att jag är tacksam för hans anförande. Om han läser konstitutionsutskottets utlåtande och ser på reservationen finner han ju att reservanterna i detta sammanhang spelar den ståndaktige tennsoldatens roll. De står kvar vid sin uppfattning att den som en gång varit kyrkobokförd i Sverige skall ha rösträtt här oavsett var vederbörande bosätter sig, om det är i Sydamerika, i Sydafrika eller i något annat land. Jag beklagar, herr talman, att det inte har förts ett seriöst resonemang i utskottet med anledning av motionerna, men det kan sannerligen inte falla tillbaka på utskottsmajoriteten. Det måste reservanterna stå för eftersom de helt har slutit upp omkring denna mening och inte har sett att i raden av motioner ändå finns en del yrkanden som kanske kunde övervägas mer seriöst. Samtidigt vill jag emellertid säga att alla dessa motioner, med undantag av motionen I: 411 inte innebär något nytt för konstitutionsutskottet. Vi har diskuterat dessa frågor under många år. Alla de synpunkter som här har framförts om svenska UD-tjänstemän och anställda i internationella organisationer har varit föremål för diskussion, och de var uppe i debatten när riksdagen tog ställning 1967. Även det förslag som herr Martinsson fört fram tanken på — tio år — var då uppe till debatt. På den punkten delar jag herr Eliassons i Sundborn mening. Det är inte bara tjänstemän i allmän tjänst — d. v. s. statens och rikets tjänst — som i så fall borde komma i fråga. Jag delar hans uppfattning att då borde även andra som är anställda i svenska företag få denna rätt. Utskottet tillstyrkte och riksdagen beslutade för ett par år sedan om en ny lag, där man knäckte principen om rösträtt för utlandssvenskar som någon gång under de fem senaste kalenderåren varit kyrkobokförda i vårt land. Vad utskottet i sitt korta utlåtande säger är ingenting annat än att vi har erfarenhet från endast ett val. Efter det valet har det sagts att det har varit ett mycket ringa deltagande från utlandssvenskarnas sida. Om detta har berott på dålig information eller ett ringa intresse är inte bekant för utskottet. Vi skulle på den punkten vilja ha erfarenhet från ytterligare ett val för att se huruvida den ökade informationen om denna rättighet leder till ökat valdeltagande från utlandssvenskarnas sida. Jag skall inte ta upp någon polemik med någon av motionärerna. Jag finner att fru Skantz inte är mer tillfredsställd med utskottets utlåtande än vad herr Martinsson är, trots att vi väl varit vänligare mot fru Skantz — hennes motion omnämns särskilt i utlåtandet. Jag skall inte heller närmare gå in på det resonemang som herr Werner fört i dessa stycken. Jag vill bara säga att utskottets skrivning ändå visar, att vi inte är alldeles okänsliga inför de synpunkter som framförts i motionerna. Utskottsmajoriteten anser emellertid att tiden inte är inne att nu göra en hemställan till Kungl. Maj:t i anledning av de förevarande motionerna. Jag beklagar ännu en gång att det icke varit möjligt att i utskottet få till stånd en mer ingående diskussion om motionerna. Detta gäller inte minst motionen 1: 411. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Adamsson säger att utskottsmajoriteten inte varit okänslig för de synpunkter som förts fram av flera motionärer och reservanter. Men utskottets känslor intresserar oss mindre än utskottets vilja att göra någonting åt den här saken.

Det är verkligen en skamfläck att svenskar som är lika kvalificerade som varje annan röstberättigad svensk skall avstängas från rösträtten bara därför att de bor i utlandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall nu bara tala för mig själv. När herr Gustafson framhåller att hans omtanke mest gäller dem som är anställda i internationella sammanhang har jag rent principiellt svårt att dela hans uppfattning. I det avseendet står jag nog närmare den uppfattning som herr Eliasson i Sundborn fört till torgs, nämligen att även de som är anställda i svenska företag utomlands kan göra vårt land stora tjänster. Dessa personer kan ha mycket ingående kunskaper om och hålla god kontakt med vårt lands politiska liv, och de har samma möjligheter att bedöma dessa sammanhang som de anställda vid t.ex. en ambassad eller i SIDA:s tjänst. Jag delar alltså inte herr Gustafsons uppfattning. Han kom emellertid fram till att man bör stödja reservationen — han kan inte tänka sig någon annan lösning — och det innebär i praktiken att rösträtten vidgas till alla.
Herr talman! Ju fler förklaringar herr Adamsson avger, desto svårare blir det att förstå hans ställningstagande. Det är glädjande att höra att herr Adamsson delar min principiella synpunkt att man inte bör göra någon skillnad mellan dem som arbetar i internationella organisationer och dem som exempelvis gör viktiga insatser för vårt land i svenska företag. Men vad är det utskottet säger på de stackars rader utskottet skrivit? Jo, där uttalas bl.a. att man finner »att vissa beaktansvärda synpunkter anförts i motionerna I: 163 och II: 176 samt I: 411>. Herr Adamsson har väl observerat att de förstnämnda motionerna tar sikte på att göra ett undantag från femårsregeln för dem som är anställda i de internationella organisationerna. Herr Adamsson har i utskottet varit med om att fatta ett beslut som går rakt emot den uppfattning som herr Adamsson hävdar från denna talarstol.

I det läget återstår då inte mycket annat än att yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vill också framföra ett tack till herr Adamsson för hans senaste inlägg, som jag tycker var ett gott argument för reservationen. Jag ställde en fråga till herr Adamsson. Utskottet skriver att man inte fått tillräcklig erfarenhet. Vad menar utskottet i detta sammanhang med erfarenhet, herr Adamsson? Det enda som kan iakttas är att man får fler eller färre röstande där ute. Skall detta på något sätt påverka principfrågan, huruvida utlandssvenskarna skall ha rösträtt utöver femårsgränsen eller ej?

Herr talman! Jag vill fästa herr Eliassons uppmärksamhet på att jag i mitt senaste anförande uttryckligen sade att jag talade för mig själv och inte för utskottsmajoriteten. Det var en personlig bedömning som jag framförde i det sammanhanget. Jag har också klart uttalat att jag nog har mest sympatier för de tankar som framförs i motionen I: 411. Men eftersom det med hänsyn till oppositionens ställningstagande i principfrågan inte var möjligt att i utskottet göra någon mer ingående avvägning mellan dessa motioner, har vi inte kommit längre. När det gäller det rent principiella ställningstagandet vill jag erinra om att vår nuvarande lagstiftning på detta område inte gör någon skillnad mellan dem som är anställda i internationella organisationer och dem som är anställ da inom det enskilda näringslivet. Femårsregeln gäller bägge kategorierna. Jag har redan besvarat herr Werners fråga. Vi vill få litet bättre kunskaper om huruvida informationen om rätten att delta i valen har nått ut till utlandssvenskarna. Det kan vi kanske på ett bättre sätt bedöma efter ett kommande val.
Herr talman! Jag tycker att det är egendomligt att utlandssvenskarnas rätt att rösta skall vara beroende av i vad mån information kan nå ut till dem. Är det inte rimligare att först besluta om rösträtt och sedan informera om denna rätt?

Herr talman! Detta ärende som aktualiserats i ett par motioner, I:2 och II:4, och som gäller adelsväsendets upphörande är väl att betrakta som ett jämlikhetsärende. Det är heller inte någon nyhet; vid sju riksdagar alltsedan 1881 har man väckt liknande motioner beträffande adelsväsendets förankring i regeringsformen §§ 37, 39 och 114. Adelsståndet uppstod genom Alsnö stadga 1279 och dess privilegier fastställdes 1723 i en särskild privilegieurkund. Det är värt att lägga märke till att privilegierna inte bara inbegrep sociala och ekonomiska fördelar utan också måhända mera besvärande privilegier, t.ex. rätten att avrättas med svärd, om man händelsevis skulle råka i en så besvärlig situation. De flesta av privilegierna ströks 1809, och 1866 förlorade adeln sin politiska representation. Det sista privilegiet med reellt innehåll ströks 1921, då man förlorade patronatsrätten, d. v. s. rätten att i vissa fall tillsätta kyrkoherdar. Herr talman! Jag har ingen speciell faiblesse för adeln, men det skadar ju inte med litet historisk kringsyn i denna fråga. Det skadar inte att erinra sig att adeln under historiens lopp i många fall har varit kulturfrämjare av bästa sort. Jag tänker inte bara på fältherrar och vetenskapsmän av olika slag utan också på statsmän. En som gjort mer än de flesta i detta land för demokrati och jämlikhet är tvivelsutan friherren och presidenten i Svea hovrätt Louis De Geer, som ju framförde förslag om representationsreformen 1863, vilket förslag sedan antogs 1865. Om man har litet historiskt sinne förstår man att den insatsen i demokratins tjänst för sin tid var väl så stor som någon senare. Går vi till dagens adel kan vi väl inte påstå att den innebär någon belastning för samhället vare sig ekonomiskt eller politiskt. Där finns ju en rad dugande yrkesmän och företagare, jordbrukare och politiker, varom också denna kammare bär vältaligt vittnesbörd. När motionärerna yrkar adelskapets upphävande, därför att de betraktar adelsväsendet som >»en kvarleva från det gamla privilegiesamhället>, torde det inte vara adekvat uttryckt. Privilegierna har nämligen inte längre något reellt innehåll. Det finns inte kvar någon kvarleva. Inte ens rätten att kalla sig greve eller friherre torde ha något särvärde i dagens situation, i varje fall inte i politiska sammanhang. Man anför att så länge adelsväsendet är rättsligen grundat i regeringsformen och så länge riddarhusordningen är beroende av »Konungens nådiga stadfästelse» är adeln en offentligrättslig korporation, och det är den väl. Men man bör ju ha i minnet att riksdagen inte kan hindra adeln att vara en rättslig korporation och vidmakthålla sina släkttraditioner, och det får man verkligen hoppas, att adeln fortsätter med. Det skapar ju litet glans inte bara över veckopressen utan också över skånska slott och herresäten. Författningsutredningen har konstaterat att de olika paragraferna i regeringsformen som berör adelskapet har kommit helt ur bruk. Det torde därför vara fullkomligt solklart, att grundlagberedningen, som har att fullfölja arbetet på författningsreformen, kommer att ta upp frågan till behandling. Vi reservanter tycker därför, att våra socialdemokratiska vänner i utskottet borde ha gett sin utskottsskrivning en sådan kläm som de brukar klämma till borgerliga motioner med, nämligen avstyrka motionerna med hänvisning till att utredning pågår. Om man som majoriteten vill översänder motionerna — med den refererande och smått välvilliga skrivning som gjorts — till grundlagberedningen, redovisar man ändå sitt intresse för motionens syfte. Det ligger något provocerande i en sådan åtgärd och det vill vi reservanter inte vara med om. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen av herr Sveningsson m.fl.

Herr talman! Den utförliga beskrivningen av adelsväsendet i vårt land, som herr Werner gav, gör att jag för min del inte alls behöver gå tillbaka i historien på den punkten. Herr Werner sade att motionerna skulle avse ett jämlikhetsärende men är det ett jämlikhetsproblem egentligen? Möjligen är det fråga om jämlikhet på så sätt att vi önskar avskaffa en sista symbol för ett klassväsende. Mycket av kulturbärandet och annat som herr Werner anförde kan faktiskt klaras också utan adelsskap; många ofrälse — om vi i detta sammanhang skall använda det ordet — har också utmärkt sig. Herr Werners uttalande om veckopressen tycker jag inte det finns någon anledning för mig att gå in på.

även herr Werner framhöll hur små adelns uppgifter är, ja helt obefintliga. Detta gör att det är onödigt för mig att ta upp några av de i motionerna framförda synpunkterna. De har mycket kraftigare understrukits av reservanterna än i utskottsutlåtandet som utan egen värdering överlämnat motionerna till den sittande grundlagberedningen. Som motionär har jag den uppfattningen att adelsväsendet, allra minst paragrafer om det, inte hör hemma i modern svensk författning. Jag kunde ha tänkt mig en starkare beställning i utskottsutlåtandet men valde att ansluta mig till det nu föreliggande utlåtandet.

Beträffande ärendets fortsatta behandling biträder jag därför som motionär med tillförsikt utskottets förslag, och jag kan också som utskottets talesman i detta ärende yrka avslag på reservationen av herrar Sveningsson, Svenungsson och Werner samt bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Den fråga som nu behandlas rör de partiellt arbetsföras problem och möjligheterna att göra deras tillvaro så meningsfylld som möjligt. Man kan inte säga att det råder några meningsskiljaktigheter i det fallet. Vi anser alla att allt som kan göras från samhällets sida för att bereda de partiellt arbetsföra en meningsfylld sysselsättning också skall göras. De skyddade verkstäder som nu växer fram och administreras av primärkommuner och landsting är t.ex. ett led i denna strävan. Vad man särskilt uppehåller sig vid i motion II: 472 och i konstitutionsutskottets förevarande utlåtande är kommuns rätt att driva viss verksamhet, närmast kioskrörelse, för att därigenom kunna sysselsätta partiellt arbetsföra. Konstitutionsutskottet har uttalat sig för att kommun borde ges sådan rätt, och detta har jag instämt i. Vi menar emellertid från vårt håll att det litet kraftigare borde ha understrukits att villkoret för att starta sådan verksamhet bör vara att kioskhandeln är inriktad just på att sysselsätta de partiellt arbetsföra. Kommunerna har redan nu möjligheter att hjälpa dessa människor på angivet sätt, och det gör man också på en hel del håll. Jag har mig sålunda bekant att AMS i några fall har lämnat bidrag i form av en grundsumma för inköp av en kiosk, och sedan har kommunen lämnat borgen för resterande investeringsbelopp. Även kommunala bolag och stiftelser har vissa möjligheter i det avseendet. Redan nu torde 80 å 90 procent av kioskägarna ha sina kiosker uppsatta på kommunal mark. Avsikten torde heller inte vara att kommunerna vid arrendekontraktens för nyande själva i någon större utsträckning skall ta hand om den kioskverksamhet som nu bedrives. I utskottsutlåtandets kläm förekommer uttrycket »prövning och förslag om kommuns rätt att driva sådan verksamhet som kan sysselsätta partiellt arbetsföra». Jag har ingenting att invända mot den satsen. Men i motiveringen har man använt uttrycket »bl.a. kioskhandel och därmed jämförlig rörelse», och därför tycker vi att det vore skäl i att understryka, att om en allt för vid tolkning skall ges av detta förslag, så kan också annan småföretagsverksamhet föras in i denna grupp. Den arbetande kommunalrättskommittén bör givetvis också studera de problem som beröres i motion II: 472. I direktiven till kommunalrättskommittén står det: >»En översyn av kompetensreglerna torde komma till stånd, varvid utgångspunkten borde vara att reglerna alltjämt måste vara grundade på huvudprincipen att kommunala åtgärder skall tillgodose allmänna, till kommunen knutna intressen.» Det riktiga vore givetvis att motionen överlämnades till den kommittén. Utskottet har ställt den frågan öppen. Med den behandling som detta ärende fått menar jag att det naturliga vore att kommunalrättskommittén också får yttra sig i denna fråga. Jag har med min blanka reservation och med detta mitt anförande i kammaren velat ge uttryck för den meningen, att hjälpen till de partiellt arbetsföra här skall vara det väsentliga, och jag uttalar den förhoppningen att just den synpunkten kommer att beaktas vid frågans vidare behandling. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det är svårt att förstå vad som egentligen är avsikten med den blanka reservationen och med det anförande som hållits av herr Nelander. Den motion som legat till grund för utskottets ställningstagande har klart givit uttryck för en önskan att skapa sysselsättningsmöjligheter för partiellt arbetsföra.

Det har nämligen visat sig att de beslut som fattats i olika städer, där kioskrörelse bedrivits för beredande av sysselsättning åt partiellt arbetsföra, genom Överklagande i regeringsrätten kunnat hävas. Kommunen har egentligen inte haft den kompetens som den behövt ha för detta ändamål. Man har nu i motionen begärt en ändring av detta förhållande, och utskottet har tillstyrkt denna begäran under den förutsättningen att det gäller att bereda sysselsättning åt partiellt arbetsföra. Att man kan ha anspråk på att skrivningen skall låsas i ännu högre grad är för mig omöjligt att fatta. Utskottets majoritet har kommit till samma uppfattning. Jag ber därför att få yrk& bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har tillsammans med några ledamöter av denna kammare och medkammaren motionerat om »en utredning rörande ändring av kommunallagarna i syfte att ge kommunerna möjlighet att bestrida rättegångskostnader för kommunala förtroendemän i de fall dessa ställes till ansvar för åtgärder som de vidtagit under utövande av sina förtroendeuppdrag»>. Jag syftar härvid på kommunalmän som handlat i god tro för kommunens bästa. Som bekant äger kommunerna enligt praxis inte rätt att bestrida sådana kostnader. Om den åtalade blir dömd av häradsrätten och sedan fullföljer målet genom besvär, kan det bli ganska betungande för vederbörande med rättegångskostnader, advokatarvoden m.m. Det har förekommit fall där den dömde i sådana mål fått upprättelse, och jag känner till att man i ett sådant fall först efter viss tvekan gick till högre instans beroende på att detta skulle bli så kostsamt. Jag kan inte riktigt förstå följande uttalande av utskottet: »För närvarande pågår utredningsarbete angående ämbetsansvaret och den kommunala kompetensen. Först sedan detta slutförts kan ställning tagas till det i motionerna framförda reformkravet.» Av detta uttalande framgår att utskottet inte riktigt vet vad som kommer att ske i denna fråga i fortsättningen. Jag vill därför ställa den frågan till utskottets talesman, om utskottet kommer att ta upp detta ärende, om någon ändring inte föreslås i det kommittébetänkande som framläggs, eller om jag i så fall måste motionera på nytt. Det är mycket lätt för ett utskott att hänga upp ett yrkande om avslag på en motion på hänvisningar till en pågående utredning. Men det hade varit mycket bättre, tycker jag, att utskottet överlämnat motionerna till utredningen; därigenom hade de varit besvarade. Ty det enda vi begärt är ju faktiskt en utredning, och när det då pågår en utredning som kanske kommer att beröra de frågor som vi tagit upp i motionerna tycker jag att det varit riktigast att överlämna motionerna till utredningen. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag är glad att jag fick reda på att det skulle komma flera betänkanden. Jag har läst det första betänkandet, men jag finner det inte så värst matnyttigt när det gäller den fråga som vi aktualiserat i motionerna. Jag menar naturligtvis inte att utskottet skulle binda sig för någonting. Överlämnar man en fråga och därmed besvarar en motion, så har man väl heller inte bundit sig.

Herr talman! Under de senaste åren har det förts en synnerligen omfattande diskussion om kommunernas roll i samhällsorganisationen. Denna diskussion har förts med anledning av kommunindelningsreformen. För närvarande görs liknande överväganden i anledning av länsdemokratiutredningens betänkande och remissutlåtandena över detta. Stor enighet synes råda om kommunernas betydelsefulla och ökade roll i framtiden. Självfallet bör en uppföljning ske med utökad och vidgad kompetens på viktiga områden av den kommunala verksamheten. Den fråga som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande med anledning av motioner från centerhåll gäller kommunernas kompetens att i allmänt sysselsättningsfrämjande syfte och för att tillvarata vissa sociala intressen lämna det mindre jordbruket ekonomiskt stöd. Den pågående strukturrationaliseringen har utan tvivel medfört betydande sysselsättningsproblem i kommuner där jordoch skogsbruket varit basnäringarna. Många av småjordbrukarna i dessa kommuner har nu stora svårigheter. De tillhör också kategorin svårflyttad arbetskraft och självklart sådan arbetskraft som det är svårt att skaffa ny sysselsättning i hemkommunen. De är också djupt rotade i sin hembygd. För de bygder där dessa människor bor är det många gånger ett livsvillkor att behålla åtminstone det minimum av befolkningsunderlag som behövs för att kunna upprätthålla nödvändig service. Uttunningen får inte gå för långt om inte hela bygden skall vara dömd. Därutöver gäller det att se till att utnyttja de investeringar som redan är gjorda. I många avseenden kan ett stöd till småjordbruket ge möjligheter till rådrum för kommande åtgärder i försörjningssyfte. Det är därför fullt naturligt att ansvariga kommunalmän och kommunalkvinnor i sin strävan att rädda sin bygd ger dessa människor lämpligt stöd. Detta har skett i några Norrlandskommuner, men tyvärr har vissa »straffåtgärder» vidtagits av regeringen — jag syftar självklart på den reducering av skatteutjämningsmedel som skulle ha tillfallit dessa kommuner. I de bedömningar som nu aktualiserats bör man självklart också ta hänsyn till de naturvårdande uppgifter som samhället i mycket stor utsträckning måste vara berett att klara. Att påstå att det stöd som här är avsett till det mindre jordbruket skulle ändra på den av statsmakterna fastlagda jordbrukspolitiska målsättningen måste vara att se spöken som inte finns. Kommunförbundet som haft denna motion på remiss har uttalat sig välvilligt. Stor förståelse har uttalats för problematiken och man föreslår också att motionen överlämnas till kommunalrättskommittén. Denna har i sina direktiv att ta upp frågan om kommunernas kompetens i allmänhet och bör självklart noga beakta de synpunkter som framförts i det avseendet.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
Herr talman! Enligt de befolkningsprognoser som genom Länsplanering 67 redovisats fram till 1980 skulle främst de norrländska inlandskommunerpa få brottas med stora avfolkningsproblem. För de berörda ansvariga kommunaimännen och kommunalkvinnorna innebär en sådan utveckling att de söker alla tänkbara möjligheter att hejda utflyttningen. Man vill pröva alla metoder för att motverka den. För många kommuner i det norrländska inlandet är jordbruket och skogsbruket fortfarande huvudbasnäringar. Det är därför också rätt naturligt att man i många av dessa kommuner övervägt olika metoder att i sysselsättningsfrämjande syfte lämna stöd åt jordbrukare. I en motion väckt i bägge kamrarna har vi från centerpartihåll uppmärksammat detta förhållande. I motionen föreslår vi att riksdagen beslutar att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära tillläggsdirektiv till kommunalrättskommitten om skyndsam översyn och förslag rörande kommunernas kompetens beträffande stöd åt jordbrukare. Vi motionärer är fullt medvetna om att de kommuner, som hittills beslutat om ett kommunalt jordbrukarstöd, gjort det utifrån det faktiska förhållandet att det är ett livsvillkor för dem att om möjligt behålla ett befolkningsunderlag som är tillräckligt stort för att kunna ha kvar nödvändiga serviceinrättningar. Jag är också alldeles övertygad om att det inte är någon s.k. jordromantik som plötsligt blommat ut hos kommunalmännen och kommunalkvinnorna när de beslutat att ekonomiskt stödja jordbrukare. Jag tror att det i stället helt enkelt är självbevarelsedriften som varit väglelande för deras handlande. Besluten har i många fall också fattats enhälligt av fullmäktigeförsamlingarna — således över partigränserna. Under sådana förhållanden är det högst förvånande att finansministern reducerat det extra skatteutjämningsbidraget för kommuner som i sitt svåra sysselsättningsläge beslutat om stödåtgärder till jordbrukare inom respektive kommun. Motivet för finansministerns åtgärd skulle alltså vara att kommunernas anslag till ifrågavarande ändamål inte ansetts falla inom ramen för den nuvarande kommunala kompetensen. Det är rätt anmärkningsvärt att utskottet, efter en sådan bedömning av finansministern, inte kunnat biträda oss motionärer så långt att motionerna kunnat få överlämnas till kommunalrättskommittén. Allt talar ju för en skyndsam prövning av frågan. Jag vill i likhet med reservanten herr Boo med tillfredsställelse notera det positiva yttrande som Svenska kommunförbundet avlämnat över motionerna. Kommunförbundet anser det nämligen vara lämpligt att motionerna överlämnas till kommunalrättskommittén för kännedom, eftersom denna också har i uppdrag att göra en översyn av kompetensbestämmelserna i kommunallagen. Herr talman!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

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan menade att reservationen skulle medföra ett dröjsmål beträffande eventuella förslag från kommunalrättskommittén. Jag vet inte när kommunalrättskommittén avser att komma med sitt förslag. Någon tidpunkt har ännu inte annonserats, och intill dess förslaget kommer förmodar jag att kommunalrättskommittén fortsätter sitt arbete. Det betyder väl att om en motion översändes till kommittén är det självfallet kommitténs uppgift att i sitt fortsatta arbete ta upp synpunkterna i den motionen. Det sägs i utskottets utlåtande att kommitténs förslag i ämnet väntas inom relativt nära framtid. Jag vet inte vad som ligger i begreppet »relativt nära framtid». Det vore kanske av intresse att få del av det. Herr Johansson i Trollhättan nämnde därutöver de »straffåtgärder» som jag tidigare var inne på och som bestod i att skatteutjämningsbidraget reducerades för sådana kommuner som hade gett stöd till jordbruksnäringen. Han menade att det hade diskuterats i konstitutionsutskottets dechargearbete men inte föranlett något ställningstagande. Men vid den behandlingen var det väl den allmänna oklarheten beträffande kommunernas kompetens på detta område som gjorde det svårt att avgöra om regeringsbeslutet eventuellt skulle föranleda anmärkning i någon form. Nu kan man också säga, liksom många gånger annars, att om det inte finns någon åklagare så fälls det aldrig någon dom. Därför hade regeringen, om man inte varit alltför restriktiv i detta avseende, självfallet kunnat låta dessa kommuner få sitt skatteutjämningsbidrag uan reduktion.

Herr talman! Jag noterar att herr Johansson i Trollhättan sade att det här föreligger ett allvarligt glesbygdsproblem. Jag tror att vi alla kan vara rätt eniga om det konstaterandet. Däremot kan jag inte förstå herr Johanssons resonemang att ett bifall till motionen skulle ha medfört ett dröjsmål när det gäller att vinna klarhet i detta ärende. Herr Boo utvecklade denna sak, och jag skall inte gå närmare in på den. Däremot skulle jag vilja ta upp det förhållandet att regeringen och då speciellt finansministern har varit rätt njugg mot dessa kommuner, främst i Västerbotten, när det gällt det extra skattelindringsbidraget. Att kommunerna vidtagit denna åtgärd beror inte på att de är hemfallna åt något slags jordromantik. Det är helt enkelt självbevarelsedriften som föranlett dessa beslut i ifrågavarande glesbygdskommuner. Besluten har fattats över partigränserna. Vad gör en kommunalman i en glesbygdskommun som upptäcker att ingen möjlighet finns för jordbrukare att erhålla statligt stöd enligt de riktlinjer som beslutats av riksdagen när det gäller jordbruket? Vad gör en kommunalman i en kommun som upptäcker att kommunen står utan möjlighet att få stöd för industrilokalisering enligt de riktlinjer som = inrikesdepartementet och Industriförbundet dragit upp? För dessa kommuner finns det bara ett alternativ — om man över huvud taget skall kunna överleva — och det är att satsa på och stimulera de näringar man har, d.v.s. i första hand jordbruket. Det är anledningen, herr Johansson i Trollhättan, till att kommunerna vidtagit dessa åtgärder. Det är då väldigt hårt att på det sätt som finansministern gjort straffa dessa kommuner för att de i syfte att främja sysselsättningen har vidtagit dessa åtgärder.

Herr talman! Det har åberopats att Svenska kommunförbundet i sitt yttrande ställt sig välvilligt till förslaget att motionerna skall överlämnas till kommunalrättskommittén för kännedom. Kommunförbundets styrelse stod enig bakom detta yttrande. Kommunförbundet representerar alla kommuner i landet och är medvetet om de svåra problemen i de kommuner som tillgripit åtgärder för stöd till jordbrukare.

Dessa kommuner har inte gett detta stöd till jordbruket — en åtgärd som de senare blivit straffade för — som ett rent näringsstöd, utan det har varit en form av stöd för att åstadkomma större produktivitet och bättre lönsamhet för dessa jordbruk. Ofta har stödet utgått i form av lån till förbättringar i syfte att åstadkomma en bättre lönsamhet, något som i sin tur bidrar till att förbättra kommunens skatteunderlag. Det har varit fråga om ett praktiskt handlande som — det är jag medveten om — inte stått i överensstämmelse med gällande kommunallagar, och i de fall besluten överklagats har de upphävts. Men som tidigare framhållits har det i kommunerna rått enighet om besluten, och till grund för besluten har legat kommunalmännens praktiska syn på förhållandena inom dessa kommuner. Herr Johansson i Trollhättan sade att konstitutionsutskottet inte haft några erinringar att göra mot finansdepartementets åtgärd att dra in de särskilda skatteutjämningsbidragen. Formellt är detta riktigt. Konstitutionsutskottet kan väl inte rikta någon anmärkning mot ett sådant förfaringssätt; det tas inte upp i de bestämmelser som finns, och det går väl därför inte att angripa. Men jag tycker att det från den kommunala självbestämmanderättens synpunkt är otäckt att finansdepartementet skall kunna vidta sådana här straffåtgärder trots att det rått enighet om besluten inom kommunen och besluten vunnit laga kraft.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

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att anmärkningarna mot finansministern — om jag skall kalla dem så — borde ha tagits upp vid dechargebehandlingen. Jag gav i mitt tidigare inlägg den förklaringen, att konstitutionsutskottet visserligen prövade frågan men att på grund av oklarheten beträffande kompetensen inte heller minoriteten ville göra en anmärkning. Jag tycker emellertid att man därför inte kan hävda att saken tas upp vid fel tillfälle, såsom herr Johansson tycks vilja slå fast, när vi anför denna synpunkt i en allmän debatt om problematiken. Vi kan i det sammanhanget peka på en viss skillnad mellan primärkommunerna och landstingen beträffande kompetensen att lämna stöd åt näringslivet. Det kan från många synpunkter vara intressant att fundera något också över den problematiken. Jag vill därutöver påpeka att de åtgärder som motionärerna har aktualiserat är synnerligen välmotiverade från social synpunkt. Har kommunerna att vårda sina angelägenheter, bör de självfallet kunna diskutera och vidta åtgärder för att skapa bästa möjliga situation för kommuninvånarna.

Vad beträffar tiden för behandlingen i kommunalrättskommittén vidhåller jag fortfarande min uppfattning att kommunalrättskommitténs arbete ingalunda skulle bli försenat genom att vi översände dessa motioner till kommittén, såsom Kommunförbundet föreslår. Ännu har nämligen inte herr Johansson inför kammaren kunnat redovisa datum eller ens en ungefärlig tidpunkt när kommittén avser att lägga fram sitt betänkande.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan frågade mig hur jag bedömer det rättsliga läget, om enighet föreligger inom en kommun angående ett beslut om näringspolitiskt stöd. Alla är väl medvetna om att ett sådant beslut kan vinna laga kraft, men det blir inte lagligt ändå. Vad jag vänder mig mot är att finansministern är både åklagare, domare och verkställare av domen. En sådan typ av rättspröv ning bör vi inte ha. Om dessa beslut har varit olagliga — och vi är alla medvetna om att de enligt gällande kommunallagar har varit det — men inte har överklagats och därmed har vunnit laga kraft, bör man inte komma åt ett sådant förhållande på det sätt som har skett, där en och samma instans har alla tre funktionerna.

Herr talman! Frågan om kommunaloch landstingsrådens ställning i kommunalrättsligt hänseende behandlades senast vid förra höstriksdagen. Den har därför inte fått någon längre skrivning vare sig i utskottets utlåtande eller i reservationen, och jag skall bara tillägga några ord. Vi i moderata samlingspartiet har samma mening som i fjol, nämligen att dessa heltidsanställda förtroendemän snarast bör få sin tjänsteställning reglerad i kommunallag och landstingslag. Att bara hänvisa till länsdemokratiutredningen innebär, menar vi, tvivelsutan uppskov på obestämd tid. Det gäller en grupp som ökat avsevärt i antal och kommer att öka undan för undan. Dessa tjänstemän har blivit synnerligen välavlönade och fått en betydelsefull ställning. Därför är det angeläget att deras arbetsuppgifter och ansvar snarast regleras i lag och författning. Det finns förvisso många befattningshavare med arbetsuppgifter av betydligt lägre dignitet som har sin ställning lagligen reglerad. Förra året hoppades utskottet att länsdemokratiutredningen skulle lägga fram förslag, men ingenting har ännu redovisats. Nu stöder utskottet sitt avstyrkande på fjolårets avstyrkande — en i och för sig rätt underlig argumenteringsteknik.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 129 behandlas två motioner, I: 597 och II: 701, i vilka hemställts att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om utredning och förslag till samordning av statens kommunikationsservicestationer. Utskottet hemställer att dessa motioner måtte avslås men säger också: »I likhet med motionärerna anser utskottet en samordning av de tre verkens serviceverksamhet angelägen.> Detta är ett värdefullt uttalande när det gäller att påverka utvecklingen, och jag konstaterar också med tillfredsställelse att samtliga verk — post, tele och SJ — i sina yttranden till utskottet har ställt sig positiva till ett vidgat samarbete. Jag hoppas att dessa yttranden från verken och utskottets instämmande i motionernas syfte skall påskynda samordningen och bidra till en bättre service för allmänheten.

Herr talman! Vid flera riksdagar har vi i motioner framfört kravet att avdragsrätten när det gäller i skogarna nedlagt kapital för skogsbilvägar skall utvidgas. Vi anser det nämligen vara av utomordentligt stor betydelse för skogsbruket att en utbyggnad av skogsbilvägarna kommer till stånd. Denna fråga har nu behandlats av skogsskattekommittén, som också har föreslagit att hela kostnaden för skogsbilvägar skall vara underlag för avskrivning, och om hela kostnaden inte uppgår till mer än 5000 kronor skall hela summan få dras av innevarande beskattningsår. Vi konstaterar med tillfredsställelse att våra mångåriga ansträngningar på detta område nu har utmynnat i ett utredningsförslag, och det är nu bara att hoppas att vi snart får en proposition i ärendet. Men alltjämt finns det kvar en del problem för skogsbruket. Ett sådant problem är utdikningen. Där är det litet oklart vilka utdikningar som avdragsrätten gäller för och vilka som skall betraktas som grundförbättringar. Praxis har varit att öppna diken betraktats som grundförbättringar, och beträffande dessa gäller detsamma som för skogsbilvägarna, nämligen att de är av mycket stort värde för rationaliseringen inom skogsbruket. Om skogsägarna skall få största möjliga avkastning av sin skog är det därför angeläget att avdragsrätten omfattar båda dessa kostnader. Vi reservanter anser det nödvändigt att dessa problem löses genom en snabbutredning. I väckta motioner har vi också tagit upp en annan fråga, som vi även har fullföljt i avgivna reservationer, nämligen frågan om skogsägarnas möjligheter att göra större avverkningar än normalt när flottningen i speciellt Ljungan och Indalsälven upphör. Skogsägarna har gjort onormalt stora avverkningar under den senaste tiden, eftersom de velat passa på att göra så stora uttag som möjligt från skogen under den tid detta varit lönande, d.v.s. så länge flottlederna har funnits kvar. Vi har också tagit upp ett annat förhållande, nämligen de stora avverkningar som skett på grund av stormfällningarna. Finansministern svarade häromdagen på en fråga i denna kammare att vi har att förvänta att de drabbade skogsägarna får möjligheter att göra större avsättningar på skogskonto. Vi reservanter menar att det dessutom borde vara motiverat att de skogsägare utefter Ljungans och Indalsälvens flottleder, som gjort större avverkningar i ett sammanhang, nu ges möjlighet till ökade avsättningar på skogskonto för att på så sätt fördela inkomsterna på ett större antal år. Reservationen 3 avser nyplantering av fruktträd. Kostnader för detta ändamål är för närvarande inte avdragsgilla med mindre än att de nya träden planteras på mark där det tidigare stått fruktträd. Man har emellertid kommit underfund med att det för att en god produkt skall kunna utvinnas är nödvändigt med en viss växelverkan, varvid plantering måste ske på mark där det tidigare inte stått fruktträd. Då blir kostnaden härför dock inte avdrags gill. Vi har menat att kostnaderna för denna plantering måste betraktas som en utgift för intäktens förvärvande, och vi har därför yrkat att jordbruksbeskattningskommittén tar upp spörsmålet med förtursrätt. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 vid bevillningsutskottets betänkande nr 53.
Herr talman! Den som noggrant läser bevillningsutskottets betänkande nr 53 kan konstatera att det råder betydande enighet. Både utskottsmajoriteten och reservanterna är i sak eniga även beträffande de områden där några av oss tyckt sig ha anledning att reservera sig. Alla dessa frågor har tidigare varit uppe i riksdagen och har påverkats av under senare år fattade riksdagsbeslut, varigenom de kommit i ett sådant läge att vi i utskottet principiellt varit eniga om att tillstyrka de lösningar som motionärerna föreslagit. Vad som mest skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna i de tre frågor, där det föreligger reservationer, är uppfattningen om tidpunkten för ett genomförande av de föreslagna åtgärderna.

Man erkänner — och det gör vi alla — att denna fråga bör lösas, i synnerhet med tanke på att en evig realisationsvinstbeskatining genomförts på ett sådant sätt att avdragsmöjligheterna betydligt motiveras. Vi reservanter anser att det inte finns någon anledning att avvakta jordbruksbeskattningskommitténs arbete, då denna har ett mycket stort problemkomplex att behandla. Vi anser det vara fullt motiverat med en särskild utredning som snabbt lägger fram förslag om hur frågan skall lösas. När det gäller flottlederna, som reservationen 2 avser, så vet vi att många nedläggningar av flottleder pågår i Norrland. Det betyder att de s.k. nollområdena ökar mycket starkt — med nollområden menas ju skogsområden som det från lönsamhetssynpunkt inte går att ta ut skog ur sedan flottlederna lagts ned. Inför flottledsnedläggningarna gör skogsbrukarna på de blivande nollområdena mycket stora avverkningar, kanske slutavverkningar för all framtid. Skogsägarna gör alltså ett onormalt stort uttag ur sin skog. I de väckta motionerna föreslås att det skall få göras en ökad avsättning till skogskonto vid slutavverkningar med anledning av flottledsnedläggningar. Vi reservanter anser det synnerligen angeläget att en sådan ökad avsättning får göras. Skogsskattekommittén, som redan lagt fram sitt betänkande, har föreslagit att man skall kunna få göra ända upp till 100 procents avsättning på skogskonto. Det skulle innebära en stor framgång i detta fall, och samtidigt skulle behovet av ökad avsättning vid de stormfällningar som regelbundet förekommer under höstarna tillgodoses. Enligt den uppfattning som vi reservanter har, skulle det emellertid ta för lång tid att vänta på att skogsskattekommitténs förslag skall genomföras. Under väntetiden skulle ytterligare flottleder läggas ned, och de skogsbrukare som i princip vore berättigade att göra avsättningar skulle inte kunna verkställa några sådana. Det gamla ordspråket, att medan gräset gror dör kon, skulle alltså äga giltighet även i detta fall. I princip råder det enighet i frågan; meningsskiljaktigheterna gäller tidpunkten för genomförandet av ändringarna. Vi reservanter vill ha ett förslag redan till vårriksdagen. Samma är förhållandet när det gäller avdrag för kostnader för omplantering av fruktträd på mark som tidigare inte varit planterad med sådana träd. Frågan har i princip behandlats av skogsskattekommittén — den har nämligen samma principiella betydelse som frågan om nyplantering av skog på åkermark, där utredningen föreslagit att rätt till avdrag skall föreligga i fortsättningen. Vi är alltså strängt taget överens om att det skall föreligga avdragsrätt även för plantering av fruktträd på mark som tidigare inte varit planterad med sådana träd. Utskottsmajoriteten förutsätter att jordbruksskattekommittén skall ta upp denna fråga. Vi reservanter vågar inte utan vidare hysa den förhoppningen, utan vi begär att riksdagen skall ge kommittén i uppdrag att med förtur behandla frågan.